Herr talman! Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser att påbörja anpassningen av vår vägstruktur till självkörande fordon samt påbörja underlättande arbete för testverksamhet eller om jag tänker invänta slutredovisningen av Utredningen om självkörande fordon på väg. Regeringen har höga ambitioner när det gäller innovationer och försöksverksamhet inom hela transportområdet. I infrastrukturpropositionen för 2018-2029 betonade regeringen att vid planering och genomförande av infrastrukturåtgärder behöver det tas höjd för hur ny teknik påverkar och ställer krav på transportsystemet. Det gäller exempelvis förändringar i kapacitetsutnyttjande i samband med fler uppkopplade och samverkande fordon, men också hur fordonsinnehavet och därmed hur behovet av ytor för parkering påverkas. Digitaliseringens möjligheter att effektivisera, kvalitetssäkra och erbjuda alternativ till resande och transporter behöver tas till vara. Uppkopplad och automatiserad körning kan bli ett av flera verktyg för att skapa hållbara transporter. Detta kräver ett brett systemperspektiv som bland annat inkluderar elektrifiering. Särskilt gäller det utvecklingen av kollektiva och delade transporter. Det måste därför finnas goda möjligheter att testa ny teknik och nya tillämpningar. Trafikverket har i uppdrag att redovisa ett förslag till den kommande nationella trafikslagsövergripande planen för transportsystemet. Trafikverket ska bland annat beskriva hur förslaget tar hänsyn till digitaliseringens möjligheter och krav på ett övergripande plan, samt hur verket beaktar digitalisering, inbegripet samverkan med bredbandsutbyggande aktörer i respektive del av planen. Regeringen beslutade i går om en förordning om försöksverksamhet med självkörande fordon. Syftet är att förtydliga och förbättra möjligheterna att genomföra försöksverksamhet på ett säkert sätt. Den som vill starta en försöksverksamhet med självkörande fordon får enligt förordningen söka tillstånd hos Transportstyrelsen. För att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon krävs bland annat att trafiksäkerheten kan säkerställas under försöket och att det finns en fysisk förare i eller utanför fordonet. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2017. Den fortsatta utredningen om anpassning av det regelverket för att möjliggöra en implementering av uppkopplade och automatiserade fordon kommer att lämna sitt slutbetänkande i november i år. Sverige medverkar aktivt i de internationella forum där utvecklingen och regleringen av uppkopplad och automatiserad körning diskuteras. Regeringens inriktning är att främja en säker utveckling av denna teknik. De hinder som kan finnas i de internationella regelverken och konventionerna på området måste undanröjas. Inom EU tillhör Sverige de länder som är mest aktiva i arbetet för en utveckling av tillåtande regler, rekommendationer och möjligheter, under förutsättning att trafik och datasäkerhet kan säkerställas. Inom EU finns flera viktiga pågående arbetsgrupperingar om dataöverföring, personlig integritet, säkerhetsfrågor, fordonsregler, miljö och klimatreglering, infrastruktur med mera. Det är alltså fråga om en rad viktiga processer som pågår parallellt. Några av de internationella processerna måste vi få en gemensam lösning på medan annat kan göras och görs nationellt redan nu. Tillsammans och genom att byta erfarenheter kan vi skapa bra förutsättningar för framtidens transportsystem.

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Utvecklingen mot självkörande bilar går väldigt fort. Det som för några år sedan betraktades som science fiction är nu verklighet. De flesta forskare och experter är överens om att tekniken finns, men att det är politiken och regelverken som släpar efter. För över ett år sedan presenterade regeringens egen utredare ett förslag om hur vi skulle kunna få en testverksamhet för självkörande fordon på plats. Ändå har det tagit regeringen ett helt år att komma fram med ett förslag om detta första steg. Den kan inte understrykas nog, herr talman, vilken osäkerhet det skapar för aktörer som funderar på i vilket land man ska välja att investera och satsa sin försöksverksamhet. Det är inte bara här i Sverige som vi vill ha investeringar i ny teknik och innovation. Runt om i Europa och i hela världen kämpar man för att ligga i framkant och vara på tårna inför denna nya teknik. Herr talman! Det är bra att regeringen nu till sist agerar för att få en testverksamhet på plats. Jag ska inte säga att det är tack vare den här interpellationen, men jag kan bara konstatera att det lönar sig att ligga på, eftersom regeringen fattade beslut i går. Nu går jag över till nästa steg i den här viktiga frågan. På DN Debatt skrev regeringens egen utredare i höstas att regeringen inte har råd att vänta på att utredningen ska komma. Stat och kommun ligger efter redan i dag, och det finns mycket att göra redan nu, påpekar han. Det kan handla om hur vi planerar för bostadsbyggande och infrastruktur. Den nya infrastrukturen kanske ska finnas i 100 år. När vi bygger den i dag måste vi redan från början tänka på de självkörande fordonen. För, herr talman, självkörande bilar kan helt radikalisera hur vi bygger våra stadsdelar och vilka ytor vi reserverar för parkeringar i ett läge där den självkörande bilen faktiskt kan åka och parkera sig själv. Vi kanske blir fler som kan dela på samma bil, eftersom den ju är självkörande och kan ägna sig åt andra medan vi själva exempelvis är på jobbet. Jag välkomnar regeringens första steg, men min fråga är: Hur tänker sig regeringen nästa steg? Regeringens egen utredare säger att regeringen inte har råd att vänta utan måste agera här och nu för att bereda vägen för den nya tekniken. Hur agerar regeringen för nästa steg? Kommer vi till exempel att i den nya nationella planen se några inslag som innehåller tankar och idéer om hur vi här och nu kan bereda plats för de självkörande bilarna?
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Jessica Rosencrantz säger, att den tekniska utvecklingen går väldigt fort och regelverken har svårt att hänga med i samma takt. Man kan vara kritisk mot att regeringen har tagit ett år på sig, men då ska man vara medveten om att Sverige är först i världen med en lagstiftning på detta område. De flesta länder ligger långt efter. Sverige har dessutom en väldigt aktiv och påverkande roll såväl i EU som i det arbete som pågår inom olika FN-organ. En stor del av vägtrafiken styrs av EU och internationella regelverk, och det innebär att vi delvis måste anpassa vår takt efter dem. Vi kan inte ha en lagstiftning i Sverige som tydligt bryter mot till exempel Genèvekonventionen eller andra konventioner. Därför är detta arbete oerhört viktigt. En annan aspekt handlar om att det naturligtvis är viktigt att de system som nu tas fram och som den tekniska utvecklingen tillåter fungerar ihop. Man kan inte utveckla ett system för självkörande, automatiserad körning i ett EU-land som över huvud taget inte är kompatibelt med något som utvecklas i ett annat EU-land. Även av detta skäl finns goda argument för att utvecklingen ska ske i samverkan. Regeringen sitter inte bara och väntar. Det pågår tvärtom ett väldigt aktivt arbete i frågan. Det gäller dels på internationell nivå, dels med de skrivningar vi har i infrastrukturpropositionen och i de direktiv som Trafikverket har fått inför sitt arbete med att ta fram åtgärdsplaneringen. Där står det tydligt att man i planeringsarbetet ska ta höjd för de möjligheter som digitaliseringen och annan teknisk utveckling innebär. Det pågår också många spännande större och mindre projekt och utvecklingsarbeten. Jag nämner naturligtvis alltid Drive Me, som är en oerhört spännande testverksamhet i Göteborg. Det pågår även en hel del inom ramen för forskningen i det samverkansprogram som regeringen har tagit initiativ till och som heter Nästa generations resor och transporter. Där är självkörande fordon ett av de projekt som har identifierats. Sammantaget kan sägas att även om man tycker att det går långsamt är Sverige snabbast, och det ska vi fortsätta vara. Detta kommer naturligtvis också att handla om att på ett positivt sätt positionera sig. Vi måste ge vår oerhört viktiga fordonsindustri förutsättningar att ligga i framkant. Det handlar dessutom om att bjuda in fordonstillverkare och andra från andra länder som kan använda Sverige som testsajt. För Sverige ligger även långt framme när det gäller att vara öppen för ny teknik, och vi ligger långt framme med teknisk utveckling och kan erbjuda testverksamhet och testmöjligheter. Jag tycker nog att vi i denna fråga har mer att vara stolta över, och mer att förvalta på ett gott sätt, än att skämmas för.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet uppvisar en tydlig ambition att vilja bejaka de självkörande bilarna. Jag skulle dock möjligen vilja varna henne för att vara alltför säker på sin sak om att Sverige alltid ligger främst i ledet. Så sent som i går talade jag med en aktör inom transportbranschen som sa att flera andra länder kanske inte har tagit fram nya regelverk men att man i de länderna med befintliga regelverk kan utöva betydligt enklare testverksamhet än vad som går att göra i Sverige i dag. Det är bra om vi får regelverk på plats, men vi får heller inte dra ut på det i all oändlighet så att vi tappar våra möjligheter. Det duger heller inte att alltid hänvisa till EU. Jag har hört statsrådet göra så beträffande drönarpolitiken och en mängd andra områden. Det är bra att synkronisera med EU, men det får inte innebära att Sverige rullar tummarna under tiden. Herr talman! Tillåt mig ändå att konstatera att hos oppositionen finns en viss oro över regeringens vägpolitik, som vägkörande bilar ju också kan kopplas till. Jag talar inte bara om kilometerskatt och höjd bränsleskatt och dieselskatt, vilka är det mest uppenbara beviset på en vägfientlig politik. Ofta har jag häpnat över att regeringen bromsar goda reformer som kan utveckla vägtrafiken. När vi har krävt en fortsatt strategi för utbyggnad av elvägar har regeringen sagt att vi först ska utvärdera och ta det lugnt. Man vill heller inte lägga fram riktiga reformer för tyngre lastbilar vilka skulle möjliggöra effektivare lastbilstransporter. Nu ser vi att det även tar sin tid på området självkörande bilar. Det är möjligt att det är det andra regeringspartiet som bromsar. Jag vet att om jag exempelvis ställer frågan till min miljöpartistiska kollega och ordföranden i trafikutskottet Karin Svensson Smith skulle hon snabbt svara att det främsta beviset på ny teknik i regeringens transportpolitik är höghastighetståg. Och det handlar om höghastighetståg för 230 miljarder, vilka regeringen inte alls har några problem att föra fram. Det ska gärna gå fort också. De självkörande bilarna ser vi dock inte samma entusiasm för. Herr talman! Det är alltså möjligt att det handlar om det andra regeringspartiet, snarare än Socialdemokraterna. Men detta fastnar trots allt i den interna samordningen i Regeringskansliet, vilket är väldigt beklagligt. Låt mig upprepa min fråga. Statsrådet är inne på att vi ska ha med digitalisering i den nya nationella transportplanen. Inbegrips de självkörande bilarna när statsrådet talar om digitalisering? Hur ser statsrådet på den DN Debatt-artikel som regeringens utredare själv skrev? I den konstaterade han följande: "Det är därför med viss förvåning jag har konstaterat att förberedelser och planering för en högre automatiseringsgrad i vägtrafiken i stat och kommun än så länge är mycket begränsad. Det finns mycket som går att göra utan hinder av pågående utredningsarbete." Därefter radar han upp ett antal olika exempel: behov att kartlägga lämpliga sträckor och stråk för självkörande fordon, kommunalt stadsplaneringsarbete, parkeringspolitik och framkomlighetsstrategier. Man måste tänka in bilen som självkörande i en nära framtid. Vi talar ändå om en transportplan som sträcker sig över tolv år, vilket är ganska lång tid. Om vi inte agerar fort riskerar tekniken att slå politiken, herr talman.
Herr talman! Jag vet inte riktigt var jag ska börja, för den idé som Jessica Rosencrantz har om att regeringen inte är engagerad när det gäller självkörande fordon och utveckling av sådan teknik stämmer helt enkelt inte med verkligheten. Som jag nämnde är vi tvärtom oerhört aktiva på internationella arenor, inom EU och här hemma i Sverige för att understödja den nya tekniken och skapa förutsättningar för testverksamhet. Nästa transportplan kommer inte förrän våren 2018. Att kritisera den ter sig lite märkligt. Det är mycket möjligt att Jessica Rosencrantz kommer att göra det våren 2018, men att göra det nu känns lite för tidigt. Det står tydligt uttryckt i både propositionstexten och direktiven till Trafikverket att man ska ta höjd för den nya tekniken. Självklart inbegriper det också självkörande fordon. De flesta stadsbyggnadsprojekt av större karaktär tar naturligtvis också in hur framtida transportlösningar ser ut. Det handlar om både elektrifiering och annan typ av logistik än vi kanske är vana vid i dag. Och det handlar självklart också om självkörande fordon, fler bilpooler och mindre eget ägande. Allt detta är en naturlig del av att utveckla nya stadsmiljöer, bostadsområden och för all del även stadskärnor, i den mån det är aktuellt. Detta kräver stor samverkan. Man kan självfallet säga att man alltid ska springa väldigt fort, men det är bra om det också blir rätt. Även om tekniken finns och inte längre är science fiction utan science fact befinner den sig än så länge i utveckling, och vi vet inte riktigt vilka krav den kommer att ställa på exempelvis väginfrastrukturen. Det är ju inte alldeles givet att den teknik vi har i dag är exakt den teknik som kommer att vara aktuell om tio år. Det är svårigheten i det här. Utvecklingen går väldigt fort, och det är mycket svårt att fullt ut förutse vilka krav den tekniska utvecklingen kommer att ställa på samhällsfunktioner i övrigt. Det gäller allt från regelverk, ansvarsfrågor - som naturligtvis är viktiga att reda ut - personlig integritet och kameraövervakning till rent fysisk planering. Alla de här frågorna står väldigt högt på regeringens dagordning, och de står inte still där, utan vi arbetar oerhört aktivt med dem på olika sätt. Jag vill åter lyfta fram samverkansprogrammen. I ett av de projekten har man fokus på just självkörande elektrifierade fordon och mobilitetstjänster kopplade till detta. Det finns ju också andra delar i det här som samverkar med automatiserad körning. Det handlar om att mobilitet kanske kommer att innebära helt andra saker inom en ganska snar framtid än vad det kanske har gjort hittills. Det innebär också att affärsmodeller påverkas. Vi står på randen till en revolution inom det här området, som är oerhört spännande men som kräver handlingskraft och även lite eftertanke.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag kritiserar inte en nationell plan som inte finns, utan ställer frågan vad som kommer att ingå i den kommande nationella planen. Om det är så att statsrådet kan trygga mig med att det kommer att finnas med delar om digitalisering och självkörande fordon är det väldigt bra. Då kan vi vara överens om att det är rätt väg att gå. Det jag är orolig för, herr talman, är att om man fortsätter i den här takten, det vill säga om regeringens utredare Bjelfvenstam presenterar sin slutredovisning 2017 och regeringen ytterligare en gång ska ta ett år på sig innan den lägger fram konkreta förslag, är vi kanske till och med inne på nästa regering när förslagen kommer. Förhoppningsvis är det i och för sig en alliansregering, och då kan vi agera, men, herr talman, det är beklagligt om det ska ta sådan tid. Jag har full respekt för att det är komplexa frågor och att man inte ska skynda iväg i all hast, men det innebär också att det är väldigt viktigt att redan nu börja tänka i de här banorna. Det är uppenbart att kommuner, regioner och stat fortfarande behandlar självkörande bilar som science fiction och inte science fact, och det är bekymmersamt, herr talman. Syftet med den här interpellationsdebatten är helt enkelt att säkerställa att regeringen är på tårna. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi bejakar de flera olika pågående revolutionerna på vägsidan. Självkörande bilar är ett exempel. I går var jag på en stor konferens. Tyvärr tror jag inte att någon från Socialdemokraterna var där, men flera andra politiska företrädare var det. Vi diskuterade hur delningsekonomin kan utvecklas i Sverige med mer av bilpooler och liberaliserade regelverk kring våra olika transporttjänster. Det är rätt väg att gå, och det måste vi bejaka. När vi pratar om tolvåriga nationella transportplaner som det ska tas beslut om våren 2018 måste vi tänka in ny teknik redan där. Jag ser fram emot kommande diskussioner, debatter och snara förslag från regeringen. Vi verkar vara överens om ambitionen.
Herr talman! Jag kan försäkra Jessica Rosencrantz om att detta är ett område som jag och regeringen arbetar väldigt intensivt med, oavsett om det ställs interpellationer om det eller inte. Vi ser enorma möjligheter med den här nya tekniken när det gäller trafiksäkerhet, effektivare utnyttjande av transportinfrastrukturen, möjligheter att skapa mer människovänliga stadskärnor och så vidare. Det innebär inte att det är riskfritt eller att det inte finns några problem, så att man bara kan tuta och köra. Vi behöver också väga in alla de aspekter av osäkerheter och hot som följer med. Därför är det viktigt att vi gör ett gediget arbete och att de förslag vi lägger fram är väl förankrade. Jag tror också att det finns en viss skepsis hos allmänheten. Vi måste säkerställa att den här utvecklingen får en bred acceptans. Därför är det viktigt att möjliggöra testverksamhet, så att man kan se att den här tekniken fungerar, hur den interagerar med vanlig förarstyrd trafik, hur förare och fordon interagerar, vilka hinder som finns i infrastrukturen och vilka möjligheter som finns med uppkopplade fordon. I det här försöket handlar det ju mer om fordon som så att säga läser av sin omgivning, men i framtiden kan man också tänka sig fordon som blir styrda nästan som en masterplan. Vilka krav ställer det på cybersäkerhet och så vidare? Det här är en fråga som vi arbetar intensivt med. Vi ser enorma möjligheter. Men vi måste också agera på så sätt att det vi gör blir rätt och får en bred folklig acceptans.